Herr talman! Fru Landberg har frågat, om jag med anledning av den ökade ungdomsarbetslösheten är beredd att ompröva reglerna för omskolningsbidrag på sådant sätt att bidrag kan utgå även till personer som inte fyllt 21 år. Senaste uppgifter om ungdomsarbetslösheten i landet är från mitten av oktober och de visar att det då fanns cirka 5900 arbetslösa i åldrarna upp till 21 år. Antalet arbetslösa i nämnda åldrar vid motsvarande tidpunkt förra året uppgick till cirka 3 400. Vid båda dessa tillfällen. utgjorde antalet arbetslösa i dessa åldersgrupper cirka 18 procent av totala antalet anmälda arbetslösa. Ökningen av antalet arbetslösa ungdomar har främst drabbat åldersgrupperna 18—21 år. En undersökning i februari i år visade att två tredjedelar av de arbetslösa i åldrarna 18—21 år inte hade någon som helst yrkesutbildning eller bara hade en kortare sådan utbildning. Ungefär hälften av ungdomarna i dessa åldrar hade i stort sett enbart folkskola som grund. Det är alltså särskilt ungdom med bristfällig yrkesutbildning som löper risk att drabbas av arbetslöshet. Lämpliga motåtgärder är naturligtvis att stimulera till ökad utbildning syftande såväl till att komplettera otillräckliga grundläggande kunskaper som till direkt yrkesutbildning. I det ungdomsprogram som arbetsmarknadsstyrelsen nyligen beslutat om och som syftar till att möta den besvärliga arbetsmarknadssituationen för ungdom ingår en rad åtgärder i detta syfte. En successiv intagning på vakanta yrkesskoleplatser har sålunda eftersträvats under höstterminen. Vid = riksyrkesskolorna skall kontinuerlig intagning tillämpas. Nya kurser inom områden med otillräcklig kapacitet anordnas så snart som möjligt. Speciell utbildning ordnas för elever med begränsad utbildningsbarhet. Kompletteringskurser till grundskolekompetens anordnas bl.a. med utnyttjande av ledig kapacitet vid folkhögskolor. Möjlighet införs för ungdomar med nära förestående inryckning till värnpliktstjänstgöring att genomgå delar av omskolningskurs. Det kan nämnas att programmet förutom dessa åtgärder på utbildningssidan innebär ökade förmedlingsinsatser bland ungdomen liksom vidgade insatser i form F. n. kan den som inte fyllt 21 år få utbildningsbidrag bara i vissa undantagsfall. Denna avgränsning har ogynnsamma återverkningar särskilt för de grupper som befinner sig i värnpliktsåldern. Det gäller såväl i samband med utryckningen, då ett betydande antal ungdomar på en gång söker sig ut på arbetsmarknaden som under en tidsperiod omedelbart före inryckningen, då det särskilt i nuvarande arbetsmarknadsläge kan vara svårt att få en anställning för den korta tid det gäller. Mot bakgrund av dessa förhållanden har arbetsmarknadsstyrelsen och skol Överstyrelsen i gemensam framställning bl.a. begärt att den nuvarande generella åldersgränsen sänks till 20 år. Jag ämnar föreslå Kungl. Maj:t att de nuvarande bestämmelserna ändras och att därvid åldersgränsen sänks till 20 år.

Herr talman! Jag tackar inrikesministern för det utförliga och positiva svar jag fått på min fråga angående omprövning av reglerna för omskolningsbidrag till ungdomar som ännu ej fyllt 21 år. Jag delar helt uppfattningen att det är angeläget att ge ungdomar, som har bristfällig utbildning och som har hela sin yrkesverksamma del av livet framför sig, möjligheter till utbildning och att man så långt det är möjligt bör undanröja ekonomiska hinder härför. Det är min förhoppning att man, om en sänkning av åldersgränsen till 20 år när det gäller att erhålla omskolningsbidrag inte skulle vara tillräcklig, med uppmärksamhet följer denna fråga och i så fall vidtager ytterligare åtgärder.

Herr talman! Herr Skårman har frågat mig dels om jag observerat den trafikfara, som är förenad med nuvarande bestämmelser om tulloch avgiftsfri införsel av spritdrycker för vissa kategorier av resande, som är bosatta i annat europeiskt land — huvudsakligen chaufförer i internationell trafik, dels om jag är beredd att ta upp denna fråga i nordiskt sammanhang för att åstadkomma mer restriktiva bestämmelser gemensamma för hela Norden, så att diskriminering inte sker av något lands lastbilsförare. Gällande bestämmelser om tulloch skattefrihet för resande och bl.a. chaufförer i internationell trafik, trädde i kraft förra hösten. De grundar sig på förslag från en nordisk ämbetsmannakommitté och överläggningar mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Dessa länders lagstiftning på området kommer att behandlas i Nordiska rådet vid dess session i februari 1968 utan särskilt initiativ från min sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansminister Sträng för interpellationssvaret, vars innehåll var kort och koncist. Att det samtidigt var så innehållslöst får jag väl delvis skylla mig själv för. På sätt och vis kan jag förstå att finansministern, som är hårt pressad av budgetoch hyresregleringsbekymmer, måste lämna ett sådant svar. Sådana här tullar och avgifter kan givetvis inte ge nämnvärda summor att täcka bål i budgeten med. Emellertid synes av sva ret att lagstiftningen kommer att behandlas vid Nordiska rådets möte i februari. Svaret innebär också, om jag fattat herr statsrådet rätt, att finansministern inte observerat den av mig påtalade trafikfaran. Jag hade kanske i stället bort rikta min fråga till kommunikationsministern, men eftersom den gäller en kungörelse om rätt för resande m.fl. att införa varor tulloch avgiftsfritt, vilken kontrasignerats av statsrådet G. E. Sträng, Svensk Författningssamling 1966: 400, blev det som det blev. Alltfort skall således en rad utländska lastbilschaufförer och deras medhjälpare, som ofta gör flera resor i veckan hit, varje gång tulloch avgiftsfritt få föra med sig två liter starköl, en liter vin och tre fjärdedels liter starksprit. Inte för att jag hör till dem som vill förstöra glädjen för en chaufför i ett tungt och slitsamt arbete att få ta med sig någon flaska som present, men man kan väl ändå tänka sig vilken frestelse det är för en tröttkörd människa att ha ett sådant lager bredvid sig i bilen. Därtill kommer att den nordiska handeln och därmed transitotrafiken till vår glädje alltmer ökar och att riksdagen för ett par dagar sedan rekommenderade regeringen att medge en till 70 km i timmen höjd hastighet för en rad fordonskombinationer av just den typ som används i denna trafik. Riskerna ökar sålunda och är i dag mer påtagliga än när nordiska ämbetsmannakommittén hade sina överläggningar — som väl för övrigt främst gällde problemet om taxor och avgifter. Låt vara att de nya bestämmelserna trätt i kraft så sent som den 1 oktober i fjol, men detta är ett område där man inte bör avvakta de allvarliga konsekvenserna. Om jag var betänksam när jag framställde min interpellation så har den betänksamheten ökat sedan jag haft tillfälle att tala med några utländska chaufförer om saken. Ett par av dem för klarade helt frankt att deras jobb var så hårt att de behövde något att stärka sig med, och det skulle vi inte missunna dem. Den billiga spritimporten går sålunda inte enbart åt till gåvor och affärer. Jag har velat fästa regeringens uppmärksamhet på saken och rekommenderar — trots eller i anledning av det negativa svaret — statsrådet att se litet närmare på problemet. Jag tror att det är rätt allvarligt. Till undvikande av missförstånd vill jag, liksom jag gjorde i min interpellation, understryka att de svenska chaufförerna i regel befinner sig i en helt annan situation, då de dels är underkastade 24-timmarsregeln och därtill har sin bostad och familj här i landet och således här har en annan möjlighet att förbruka eventuellt medförda drycker.

Herr talman! Herr Andersson i Brämhult har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att trygga sysselsättningen för befolkningen i Sjuhäradsbygden. Sjuhäradsbygden sammanfaller i stort med Borås” A-region. Regionens näringsliv domineras som interpellanten framhåller av textil-, beklädnadsoch sömnadsindustrin. Av 90000 förvärvsarbetande i Borås” A-region år 1965 var 30 000, eller cirka 33 Yo, sysselsatta inom dessa branscher mot 4 4 i hela riket. Regionen hade vid samma tidpunkt ett relativt litet antal sysselsatta inom Regionen har under hela 1960-talet haft flyttningsförluster till andra delar av riket. Under perioden 1961—1966 var nettoutflyttningen i medeltal per år 754 personer. Utflyttningen var störst i början och slutet av perioden. Trots denna relativt stora inrikes nettoutflyttning har regionen ökat sin befolkning från 177600 år 1960 till 183 600 år 1966. Den procentuella folkökningen har härigenom varit nästan lika stor som i hela riket. Befolkningstillväxten förklaras bl.a. av den stora nettoinflyttningen från utlandet. Under år 1966 hade sålunda regionen en inrikes nettoutflyttning på 1348 personer men samtidigt en utrikes nettoinflyttning på 809 personer. Många av dem som friställs genom näringslivets omvandling har beretts möjlighet till arbetsmarknadsutbildning eller erhållit starthjälp. Genom lokaliseringspolitiska åtgärder har vidare boråsregionen tillförts eller kommer att tillföras ett antal nya arbetstillfällen. Sedan den 1 juli 1965 har beslut fattats om stöd genom användning av investeringsfondsmedel och statligt 1okaliseringsstöd till sammanlagt 57 arbetsställen inom industrin innebärande ett beräknat sysselsättningstillskott på drygt 1 600 arbetstillfällen. Mer än hälften av dessa arbetsställen är belägna i Borås” stad. De sammanlagda investeringarna vid de arbetsställen som på detta sätt fått lokaliseringspolitiskt stöd kan beräknas till 150 milj.kr. Genom de betydande insatserna av arbetsmarknadspolitiska medel i boråsregionen har omställningsproblemen kunnat begränsas. I medeltal under perioden 1963—1966 var sålunda 0,34 40 av befolkningen i yrkesverksam ålder registrerad vid arbetsförmedlingen som arbetslös. Motsvarande tal för hela riket uppgick till 0,45 7. Medeitalet för januari—oktober 1967 var för boråsregionen 0,58 mot rikets 0,67 70. I mitten av oktober i år var 540 arbetslösa och 972 lediga platser anmälda vid arbetsförmedlingen. Jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år innebär det en minskning av arbetslösheten med 84 personer och en ökning av antalet lediga platser med två. Boråsregionen har fortfarande fler lediga platser per arbetslös än riket i dess helhet. De ändrade konjunkturerna inom skogsnäringen har inte någon mera betydande inverkan på arbetsmarknaden i Sjuhäradsbygden, eftersom «antalet skogsarbetare är mycket begränsat. Man torde dock få räkna med en viss inkomstminskning för många jordbrukare till följd av minskade virkesförsäljningar. Att det blir en betydande minskning av antalet jordbruk i Sjuhäradsbygden är troligt, men antagligen kommer den inte att ske i snabbare takt än på andra håll. Arbete vid sidan av jordbruket förekommer vidare som bekant i ovanligt stor utsträckning i denna bygd och detta kommer säkert i framtiden liksom hittills att främja en mjuk övergång från jordbruk till andra näringar. De driftsnedläggningar som f. n. är aktuella inom industrin kommer att mötas med olika åtgärder. Sålunda undersöks möjligheterna att sätta i gång industriella beredskapsarbeten och halvskyddad sysselsättning. I något fall har en förlängning av driftstiden åstadkommits genom att viss ersättning utgår från arbetsmarknadsverket. Vidare gör arbetsförmedlingen intensiva insatser för att omplacera personalen. Möjligheter finns också att öka omskolningskapaciteten i länet med ett par hundra platser och man räknar vidare med att kunna sysselsätta cirka 500 man i beredskapsarbete under vintern. För att upprätthålla sysselsättningen inom byggnadsverksamheten har också olika åtgärder vidtagits. Sålunda ökar byggandet av skolor och bostäder utöver vad som tidigare planerats. Frisläppandet av investeringsfonderna och de lokaliseringspolitiska insatserna ger också arbetstillfällen för byggnadsarbe tarna. De här nämnda åtgärderna beräknas ge sysselsättning för 350 man inom byggnadsverksamheten i vinter. Interpellanten pekar på behovet av lokaliseringspolitiska insatser för att underlätta situationen för inom regionen befintliga näringsgrenar och för att skapa förutsättningar för ett mera differentierat näringsliv. Såsom framgår av den redogörelse jag här lämnat är detta behov uppmärksammat och tillgodoses dels genom direkta lokaliseringspolititiska åtgärder, dels genom användande av investeringsfonderna och dels genom arbetsmarknadspolitiska insatser, vilka bl.a. medverkar till att förse näringslivet med utbildad arbetskraft och till att via beredskapsarbeten ytterligare förbättra de allmänna förutsättningarna för näringslivet.

Herr talman! Jag ber att till herr statsrådet och chefen för inrikesdepartementet få framföra mitt tack för interpellationssvaret. Det vore naturligtvis för mycket att säga att jag är belåten med svaret, ty att vara helt belåten med vad som förekommer på den här fronten är väl praktiskt taget uteslutet. Jag har en känsla av, herr statsråd, att vi i denna fråga talar från olika utgångspunkter. Vad som har föranlett mig att ställa denna interpellation i höstriksdagens inte elfte utan tolfte timme är att vi enligt min uppfattning har råkat komma i ett akutläge i Sjuhäradsbygden som vi inte tidigare varit i. Frågan om sysselsättningen i Sjuhäradsbygden är inget nytt problem. Den har varit uppe i riksdagens båda kamrar vid upprepade tillfällen och har under höstriksdagen behandlats av medkammaren vid flera tillfällen. Vi har emellertid råkat i en situation, som förefaller mig vara mer påtagligt besvärlig än någonsin tidigare för Sjuhäradsbygdens industri. Framför allt har konfektionsindustrin drabbats. Den har råkat i en situation som beskrivs ungefär på följande sätt. Konfektionsindustrins försäljare, som skickats ut för att möta kundkretsen, har gjort en erfarenhet som i och för sig är ganska bitter och kommer att betyda att åtskilliga fabriker får slå igen eller minska produktionen i hög grad och friställa arbetskraften. Återförsäljarna har kompletterat sina lager med importerade varor.

Den har till en början exempelvis lett till att praktiskt taget all lönsömnad har upphört. Denna sömnad är ett näringsfång, som annars normalt är av rätt stor betydelse alltfort ute i bygderna, även om den har minskat mycket under de senaste 25 åren. Den har betytt mycket i synnerhet för småbruket, där den tidigare förekom hemsömnad i praktiskt taget varje stuga. Det finns i våra dagar kvar åtskilligt av denna hemsömnad. Beställningarna av sådan lönsömnad har dock nu nästan helt slopats. Det finns över huvud taget ingen möjlighet för förläggarna att fortsätta. De har ingen avsättning för produktionen. Till detta kommer, vilket jag påpekade i min interpellation, det förhållandet att man i fråga om skogen har råkat in i en period, där praktiskt taget all försäljning av skog är omöjliggjord, i varje fall till priser som någorlunda täcker de direkta produktionskostnaderna även om de inte ger något netto. Vidare har jordbruket i höst drabbats av en olycka i form av uteblivna skör demöjligheter, vilket har gjort att nästan det mesta av fodersädesskörden, som i denna bygd spelar en avgörande roll för animalieproduktionen inom jordbruket, har misslyckats. Genom en försenad vår kom utsädet för sent i jorden, och genom en regnig höst blev skördemöjligheterna dåliga. Nu står säden delvis på rot och delvis i kärve och gror för fullt, och kärvarna ser ut som nygrönskande stubbar. Lägger man samman alla dessa faktorer, ser de närmaste framtidsutsikterna för dzssa människor mycket bekymmersamma ut. Tyvärr har herr statsrådet inte ansett sig ha möjlighet att gå in på ett resonemang om detta problem. Jag avsåg nog att den frågan skulle utgöra själva tyngdpunkten i min interpellation. Jag är ledsen om detta inte kom till uttryck på ett sådant sätt att statsrådets uppmärksamhet fästes därpå. Det är alltså själva kärnfrågan. Vad jag sålunda skulle ha velat diskutera är vad man, närmast på kort sikt, skulle kunna göra för att hjälpa upp konfektionsindustrins sysselsättningsmöjligheter. Möjlighet finns ju att lägga ut statsbeställningar och att åtminstone i någon mån skärpa kontrollen över den utländska konkurrensen till priser som, när varorna kommer hit, oftast är av ren dumpingkaraktär. Det finns också andra vägar att gå. Herr statsrådet talade här med en betydande rad av siffror om den omskolningsverksamhet och det sysselsättningsskapande arbete som utföres. Det skulle vara mig alldeles fjärran att ett ögonblick förneka riktigheten av detta och att inte dessutom uttrycka min glädje över att så sker. Hade inte denna bygd fått stöd i form av de frisläppta investeringsfonderna och i form av att man lättat på tillståndsgivningen för byggnationer, hade läget uppenbarligen varit ännu värre. Tyvärr är de av statsrådet anförda siffrorna beträffande befolkningsrörelserna för dagen inte alldeles adekvata, ty de hänför sig till en period då förhållandena var delvis an norlunda. Jag misstänker att dessa siffror, när vi har genomlevt den period som vi nu befinner oss i, kommer ait se väsentligt annorlunda ut. Det finns helt enkelt inte utrymme för att i dagens situation ta emot den inflyttning utifrån som det här har talats om och som, efter vad jag kan förstå, håller på att avta på ett sätt som kommer att mcu :ura att inflyttningsöverskottet kommer att förbytas i sin motsats. Det skulle ha glatt mig, om statsrådet på den punkten hade kunnat lugna opinionen i bygden, som i dag är uppenbart bekymrad. Jag är medveten om att statsrådet uppvaktats av representanter för företagsamheten där nere, som i en diger inlaga redogjort för de faktiska förhållandena, sedda ur företagens synpunkt, och företagens möjligheter att skapa arbete. Det finns ingen anledning för mig att gå in på detaljer därvidlag, ty de är av oss båda kända, men jag vill gärna fästa statsrådets uppmärksamhet på att vad som där redovisats är ett uttryck för de mycket betydande svårigheter som nu råder i bygden och som inte kan sägas vara av övergående natur. Det är tacknämligt med de åtgärder som beräknas komma att vidtagas, men jag är övertygad om att de inte kommer att vara till fyllest. Framför allt kommer de människor som drabbas av de uteblivna sysselsättningsmöjligheterna på landsbygden icke att ha någon bestående glädje av åtgärderna. Dessa människor är nämligen inte inställda på att hux flux bryta upp och ägna sig åt något nytt. Jag tycker att man borde acceptera det faktum att man måste handla utifrån ett någorlunda statiskt förhållande och att man inte endast får driva en politik som syftar till att flytta och göra om människorna. Det har sagts att småbrukens nedläggning inte kommer att gå fortare i den bygden än i någon annan — i och för sig finns det ingen anledning att ta upp någon diskussion på den punkten — men den kommer inte heller att gå saktare, såvitt jag kan förstå. Nedläggningen kommer att vara ganska omfattande, och det sker varje dag stora förändringar som återspeglas i att de vakanser som under hand eventuellt uppstår i andra näringar fylls mycket snabbt. Konkurrensen om tillgängliga arbetsmöjligheter är, såvitt jag kan förstå, mycket hård. Jag vill gärna vid det här tillfället ge arhetsmarknadsmyndigheterna i bygden, dvs. länsarbetsnämnden och andra, en eloge för ett utomordentligt gott arbete med de resurser de har och som jag anser borde förstärkas för att det arbete som myndigheterna är beredda att göra verkligen skall återspeglas i bättre resultat än hittills. Jag måste tyvärr fortfarande efterlysa det besked som jag egentligen ursprungligen avsåg, nämligen ett besked om vad statsmakterna i den akuta situationen kan göra för den industri som för dagen sitter så utomordentligt trångt och för de människor som i dag saknar praktiskt taget varje möjlighet att få den försörjning som de varit vana vid att ha vid sidan om småbruken.

Herr talman! Jag har inte lyckats göra herr Torsten Andersson glad. Det såg jag när han gick upp, och det ser jag nu när han går ner från talarstolen. Det är klart att jag skulle själv känna mig glad, om jag kunde ge lugnande besked till honom och till de många andra som under denna höst och även i våras frågat om sina regioners problem. Svårigheter föreligger nämligen inte enbart i Sjuhäradsbygden — jag underskattar dem inte där, och de kan ha en speciell karaktär — men jag kan påminna om att vi för några dagar sedan hade en diskussion här kring problemen i Värmland. Problemen är inte mindre i Värmland, tyvärr, och de är lika Sjuhäradsbygdens problem på det sätt att en relativt ensidig sammansättning hos näringslivet i någon mån kom plicerar bilden just nu. Där blir det nödvändigt att arbeta med åtgärder både på kort och på lång sikt för att söka lösa problemen. Jag har uppfattat herr Torsten Anderssons interpellation så att han — alldeles riktigt — i ett avsnitt talar om konfektionsindustrin och i ett annat om jordbruket, men konkluderar i en fråga som gäller åtgärder i allmänhet för att trygga sysselsättningen i Sjuhäradsbygden; och det är från den utgångspunkten mitt svar utarbetats. Vi har haft och har fått uppmärksamheten riktad på konfektionsindustrins problem — man har uppvaktat och redovisat sina svårigheter. Detta har också textilindustrin gjort — och det är ju ingen tröst för tigerhjärtan att konstatera att dessa två branschområden egentligen har lika stora problem. Vad vi kunnat säga i de sammanhangen är att en utredning görs i handelsdepartementets regi i syfte att få utgångspunkter för en bedömning av huruvida, och i så fall på vilket sätt, handelspolitiska åtgärder kan vidtas. Då det gäller statsbeställningarna har vi haft ett bemyndigande för arbetsmarknadsstyrelsen att lägga ut sådana — till en del är de gjorda och ytterligare är på väg, såvida de inte redan gjorts under den allra sista tiden. Det är möjligt att mer omfattande sådana beställningar kan komma att krävas. På grundval av utredningarna får vi även söka bedöma framtidsmöjligheterna för den svenska konfektionsoch textilindustrin. Jag hoppas att de möjligheterna skall vara någorlunda rimliga, men å andra sidan kan vi inte bortse från att en mycket betydande omställning redan har skett och förmodligen ännu inte nått sitt slut. Därför är det nödvändigt att sätta in åtgärder. Vi är helt ense om de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, som jag inte nu behöver redovisa. Men också på lång sikt måste vi söka åstadkomma ett mera differentierat näringsliv både i denna region och i Värmland, liksom i andra områden som jag avstår från att nämna här. Alla ansträngningar görs i den riktningen — alla medel vi förfogar över ställs till disposition för de företag som kan påverkas till en lokalisering eller expansion i Sjuhäradsbygden och dess omgivningar. Jag tycker att åtgärderna hittills inte varit så dåliga. Jag instämmer i herr Torsten Anderssons uppfattning, som han har uttryckt i sin interpellation, att regionen har utomordentligt goda förutsättningar. Det gäller att tillvarata dem, att göra dem kända bland företagen och förmå dessa till en lokalisering som gör det möjligt för oss att på längre sikt lösa problemen. Men just nu befinner vi oss i en konjunktursvacka. Alla hoppas vi väl att bottenläget har nåtts och att vi skall kunna komma ur det. Möjligen tar detta längre tid än man i dag beräknar — det vet vi ännu inte så mycket om — men i händelse av en sådan uppgång bör det bli större möjligheter att få kontakt med företag i expansion och med vilja och intresse att lokalisera ny verksamhet. Då bör vi också med gemensamma ansträngningar söka medverka till att Sjuhäradsbygden får sin andel av en sådan expansiv verksamhet.

Herr talman!

Dessförinnan hade egentligen inga genomgripande förändringar gjorts med undantag av vad som skedde år 1915, då man inrättade militieombudsmannaämbetet. Samhället har förändrats, vilket har medfört att arbetsbördan vuxit framför allt för justitieombudsmannen. Det som låg till grund när man inrättade detta ämbete år 1809 har ju inte längre samma vikt. ämbetet har framför allt kommit att bli något av en vägledare för myndigheterna, som har blivit betydligt flera, och dessutom har som framgår av utskottets utlåtande de enskilda klagomålen också väsentligt ökat. Denna ökning av arbetsuppgifterna har medfört att reformen år 1957 inte ansetts vara tillräcklig, utan att man behövde göra större ingripanden för att förstärka riksdagens ombudsmannaämbeten. Motioner väcktes, och ett sammansatt utskott tillsattes år 1963 för att utreda frågan om en förstärkning av riksdagens ombudsmannaämbeten. Detta sammansatta utskott kom med ett förslag som antogs av kamrarna och som innebar att man i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställde om utredning. Utredningen tillsattes, och dess förslag har varit ute på remissbehandling. Utredningen och remissvaren har redovisats av Kungl. Maj:t till innevarande års riksdag utan något ställningstagande från Kungl. Maj:ts sida. Det ankommer alltså på riksdagen själv att fatta beslut beträffande sina egna ombudsmän. Utskottet har för sin del funnit att detta är tillfredsställande med hänsyn till deras ställning som riksdagens egna ombudsmän. I utskottsutlåtandet har man framför allt försökt att något klargöra ombudsmännens ställning och funktion i dagens samhälle.

Jag kan nu säga att utskottet lyckats att finna denna enighet om det nya som föreslås. Det är bara på en punkt som det finns en reservation. Det gäller frågan om tillsynsområdena.

Det är framför allt för att markera den stora enighet som råder som jag har tagit ordet först. Reservationen får nämligen inte förstoras upp på sådant sätt att den skulle bli det dominerande intryck som riksdagen och medborgarna får efter det att beslut har fattats om en ny organisation för riksdagens egna ombudsmän. Det som man bör hålla i minnet och som också utskottet understryker är att dessa ämbeten är en extraordinär institution. De kan inte ingripa och vara en besvärsinstans — det finns sådana — utan de får och bör ingripa först sedan alla sådana möjligheter utnyttjats, men den enskilde ändå anser att det är något som är fel. Då skall den enskilde medborgaren kunna vända sig till någon av dessa riksdagens ombudsmän. Av utredningen hade föreslagits att man fortfarande skulle ha två ombudsmän.

Vi har alltså egentligen, när det gäller justitieombudsmannaämbetet, två stycken ombudsmän — den ordinarie och en ställföreträdare för honom, vilka tjänstgör samtidigt. Vi har funnit det vara betydligt bättre att få tre ombudsmän men samtidigt samordna ombudsmannaexpeditionerna till en. Det innebär att militieombudsmannen försvinner, men det innebär inte att de uppgifter som åvilar militieombudsmannen kommer att försvinna. Den tillsyn som han har utövat beträffande militären skall fortsätta. Genom att utskottet beslutat att det skall bli tre ombudsmän har det också blivit möjligt att göra förändringar beträffande deras arbetsområden, tillsynen osv. Vi har kommit överens om att en uppdelning beträffande ombudsmännens arbetsuppgifter på det sättet att man försöker gå, som vi kallar det, vertikalt. Vi har socialvården, barnavården, nykterhetsvården och kriminalvården, som går ända uppifrån och ner — dit hör då också tillsynen evad det gäller kommunerna, framför allt när det gäller dessas befogenheter att vidta åtgärder för frihetsberövanden. Utskottet har särskilt understrukit nödvändigheten av att ombudsmännen får möjlighet till en ökad inspektion, en ökad tillsyn, framför allt när det gäller sådana frågor. Vi har sagt att i och med att vi får tre ombudsmän, får man försöka göra en viss uppdelning av arbetet ombudsmännen emellan. Vi har stannat för att en av ombudsmännen framför allt skall öva tillsyn över vårdområdet. Till detta skall också läggas sådant som sammanhänger med socialförsäkringen. En annan av ombudsmännen bör öva tillsyn över försvaret. Till honom skall även knytas taxeringsoch uppbördsväsendet, där det kan bli nödvändigt med en omprövning i det fall att man tar bort åtalsskyddet för taxeringsmän enligt 113 § regeringsformen. Den tredje ombudsmannen skall svara för civilförvaltningen i övrigt. Utskottet framhåller att det kan finnas områden som skär igenom det hela och som alltså går horisontellt. Någon av ombudsmännen borde kanske specialisera sig just på detta. Vi har bland annat nämnt att ärenden som gäller allmänna handlingars offentlighet bör handläggas av endast en av ombudsmännen. Det är möjligt att det visar sig att det inte går att göra en sådan fördelning. I så fall får ombudsmännen själva sinsemellan komma överens om hur fördelningen skall ske. Vi har i varje fall i instruktionen inte angett någon fördelning, utan man får följa den anvisning som framgår av utskottets skrivning i utlåtandet. Däremot bör det finnas en arbetsordning — det står också i instruktionen att en sådan skall finnas — och i arbetsordningen bör anges, hur ärendena lämpligen bör fördelas. Ombudsmännen har själva framhållit att det skulle vara av värde för dem att ha ett samrådsorgan inom riksdagen som ombudsmännen kunde få samtala med om fördelningen av ärenden. Det kan gälla frågor om ställföreträdarnas inträde och liknande saker, och utskottet föreslår att ett sådant samrådsorgan nu inrättas. Det är dock att märka att detta samrådsorgan inte får uppfattas på det sättet, att det på något sätt har att lägga sig i ombudsmännens sätt att verka såsom riksdagens ombudsmän. Det enda som kan bli föremål för rådfrågning med samrådsorganet är frågor av mera organisatorisk karaktär. Det är ombudsmännen själva som begär sådant samråd. Jag tror att det kan vara ganska värdefullt för ombudsmännen att ha tillgång till detta organ när det gäller de organisatoriska frågorna. En fråga, där det har rått en viss tveksamhet inom utskottet, har gällt ställföreträdarna. Utskottet har stannat för att föreslå två. Det är möjligt att det kommer att bli besvärligheter och att man därför kan behöva en ställföreträdare för var och en av ombudsmännen, men det är någonting som vi kan komma till klarhet i längre fram. En sådan fråga kan då tas upp till diskussion med detta samrådsorgan, och då får vi se om det skall ske någon ändring beträffande antalet ställföreträdare. Jag kan här bara summera att det i denna fråga har varit en bestämd strävan till enighet inom utskottet, och vi har lyckats i utskottet med undantag för — som jag sade — den reservation som här avgivits. Den reservationen gäller ju framför allt frågan om utvidgning av tillsynsområdet till att omfatta den kommunala egenförvaltningen.

Den förhoppning man nu hyser är att denna fråga, som berörs i reservationen, inte skall utgöra det dominerande intrycket när nu riksdagen går att fatta beslut om en förändring av sin egen ombudsmannainstitution.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

Herr talman! Sammansatta konstitutionsoch första lagutskottets ordfö rande har på ett utomordentligt sätt redogjort för ärendets behandling i utskottet och för allas vår gemensamma strävan att så långt möjligt nå enighet. Jag har emellertid till utskottets betänkande fogat en blank reservation och skall därför något motivera detta. Efter 1963 års riksdagsbeslut tillsattes en utredning, som jag fick äran att tillhöra. Utredningens arbete redovisas i utskottets betänkande. Till utredningens utlåtande är fogad en reservation och ett särskilt yttrande, vilket jag står för. I anslutning till vad som där sägs har jag också haft en del synpunkter att framföra i samband med utskottsbehandlingen och även i anslutning till den blanka reservation till betänkandet som jag anfört. Vid behandlingen av den proposition, som herr Georg Pettersson redogjort för och som har överlåtit åt riksdagen att utan regeringens fingervisning avgöra denna fråga, har jag framfört några synpunkter som inte helt sammanfaller med utskottsmajoritetens. De motioner som i anslutning till behandlingen väckts av mittenpartierna sammanfaller inte helt med utredningsreservationen. Detta gäller framför allt tillsynen av den kommunala förvaltningen. Jag ber, herr talman, att få understryka att jag, med den erfarenhet jag har från kommunal verksamhet, självfallet har stort intresse av att den kommunala självstyrelsen inte sätts i fråga. Jag har emellertid deklarerat att jag kan tänka mig en betydligt vidgad inspektionsoch tillsynsverksamhet utan att detta behöver innebära något intrång i den kommunala självstyrelsen. I folkpartiets och centerpartiets motioner föreslog man tre ombudsmän i stället för två. Genom att det sammansatta utskottet har villfarit denna begäran om tre ombudsmän i stället för de föreslagna två, anser jag för min del att ett väsentligt önskemål i mittenpartiernas motion har tillgodosetts. Utskottet understryker också utredningens önskemål om en intensifierad tillsynsverksamhet även beträffande de kommunala organen men då begränsad till de områden som gäller administrativt frihetsberövande och den del av förvaltningen som är reglerad genom statliga åtgärder. Jag har emellertid inte ansett mig kunna gå med på den reservation som är fogad till utskottets betänkande av utskottets högerledamöter. Centerpartiet har vid upprepade tillfällen — senast vid förra årets riksdag, om jag minns rätt — motionerat om att JO-ämbetet skulle förstärkas i fråga om tillsynen över taxeringsväsendet, med utgångspunkt från önskemålet att den enskildes rättssäkerhet i taxeringsärenden härigenom skulle förstärkas. I det sammanhanget har vi emellertid — som utskottet också nämner — en grundlagsparagraf, nämligen § 113 i regeringsformen, som lägger hinder i vägen för JO att granska det materiella innehållet i taxeringsärenden. Denna förnämliga paragraf är synnerligen ålderdomlig, och jag har i det särskilda yttrandet till utredningen tillåtit mig påpeka: »Frågan om upphävande av det ålderdomliga stadgandet i RF 113 § har vid ett flertal tillfällen aktualiserats i riksdagen. Senast skedde detta i motioner till 1965 års vårriksdag.» Om jag som sagt minns rätt skedde det också i fjol. Motioner som väcktes vid 1963 års riksdag hade överlämnats till utredningen. Då menade jag att utredningen kunde ta upp den frågan, men det ansåg inte utredningens majoritet, och jag lät mig nöja med ett särskilt yttrande. I detta särskilda yttrande framhåller jag vidare att en »förstärkning av JO ämbetet med en biträdande ombudsman för skatteärenden, vilket önskemål framförts i flera motioner de senaste åren, anser jag i princip vara eftersträvansvärd. Då utredningen emellertid föreslagit en förstärkning i form av en byråchefstjänst, vars innehavare skall ha till uppgift att under JO handha skatteärendena, har jag inte velat fullfölja mitt i utredningen framförda yrkande om tillsättande av en särskild ombudsman för skatteväsendet.

Så skedde emellertid icke, och nu säger sammansatta konstitutionsoch första lagutskottet att för den händelse denna paragraf slopas så får man beräkna att ett ökat arbete kommer att falla på den justitieombudsman som sysslar med taxeringsärendena, och att det i så fall kan bli nödvändigt med en omfördelning av ärendena. Jag hälsar detta uttalande med tillfredsställelse. Det är min absoluta förvissning att § 113 med det snaraste måste slopas. Den lyder i all sin enkelhet: »Taxeringsmän, som riksdagens bevillnings föreskrifter å dess vägnar tillämpa, skola ej för debitering eller taxering kunna till något ansvar ställas.» Såvitt jag förstår har paragrafen inte ändrats sedan 1809, men det låter jag vara osagt. I varje fall får man den rätta uppfattningen om dess ålderdomlighet när man läser i regeringsformen: »Vi CARL, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung &c. &c. &c., Arvinge till Norge, Hertig till Schleswig Holstein, Stormarn och Ditmarsen, Greve till Oldenburg och Delmenhorst &c. &c., göre veterligt.» Det är alldeles uppenbart att vi måste få en förändring av denna bestämmelse till stånd. Emellertid har det - sammansatta utskottet understrukit utredningens uppfattning om att en ökad tillsyn också bör ske över taxeringsväsendet. Jag förutsätter att man, när den närmare utformningen av personalka der och liknande kommer att ske, tar hänsyn till de synpunkter som utredningen på sin tid hade. Till detta, herr talman, skall jag bara ytterligare foga några allmänna synpunkter. Jag delar helt ordförandens i det sammansatta utskottet uppfattning ati dei är angeläget att så stor enighet som möjligt manifesteras inför ett beslut om förändring av riksdagens egna ombudsmannaämbeten. Vi har i utredningen genom att ställa förslag i några sammanhang eftersträvat en begränsning av arbetsvolymen i möjligaste mån.

När det gäller denna sista definition är jag angelägen att understryka utredningens synpunkt, som också finns återgiven i utskottsbetänkandet, nämligen att ett ärende, vilket för den stora allmänheten och kanske för JO kan förefalla vara av ringa betydelse, för den enskilda människan kan vara en fråga av oerhörd räckvidd. I det förslag till instruktion som finns i slutet på betänkandet nr 1, vilket vi nu behandlar, återfinnes en paragraf, 8 §, som handlar om ombudsmännens möjligheter att avvisa klagomål. Paragrafen lyder i sin föreslagna form: »Ombudsman bör lämna klasomål utan åtgärd, om det från allmän och enskild synpunkt är av ringa betydelse att saken prövas.» Jag vill understryka vad jag förut sade att det för den enskilde många gånger kan vara en nog så stor fråga som för oss andra förefaller vara en bagatell. Slutligen vill jag, herr talman, understryka vad vi kan utläsa ur utskottets betänkande och vad vi också hade klart för oss i utredningen, att en viss förskjutning ägt rum i fråga om inriktningen av JO:s arbete. Efter att från början ha varit avsett att hålla kontroll över myndigheter, att genom inspektioner och självverksamhet utöva ämbetet, har det kommit att bli en allmänhetens klagomur. Många menar att detta är en olycklig utveckling. För min del tycker jag att det som nu blivit praxis, nämligen att varje enskild människa, när hon anser sig ha blivit trädd för nära i rättsligt hänseende, har möjlighet att vända sig direkt till riksdagens egen ombudsman, är ett mycket värdefullt förhållande som jag tror att vi skall slå vakt om. Även om det fortfarande rent juridiskt inte kan sägas att detta är ombudsmannens väsentligaste uppgift, innebär den praxis som utvecklats under de senaste åren att så kan vara fallet. Jag ser, herr talman, detta som en positiv företeelse och har uppfattningen att vi i vårt land har möjligheter att kosta på oss detta. Herr ordföranden i det sammansatta utskottet nämnde något som jag också läste i rubriker i dagstidningarna i går, nämligen att MO försvinner. Det skulle vara illa, om vi förde ut den uppfattningen. MO försvinner endast till namnet. Vi har ju i utskottet varit helt eniga om att de ärenden som gäller de enskildas rättssäkerhet inom försvaret är av så stor betydelse att den ombudsman som i fortsättningen skall ha hand om militärfrågorna inte får belastas med ytterligare arbetsuppgifter. Däremot är det riktigt, vilket vi också varit överens om, att vissa av MO:s nuvarande arbetsuppgifter omdisponeras. Den rent ekonomiska granskningen kan kanske utföras lika bra av revisorer. Vad beträffar rättssäkerhet och rättskänsla för personalen inom försvaret, inte minst för de värnpliktiga, är det angeläget att slå fast att det fortfarande kommer att finnas en ombudsman, visserligen nu inte kallad militieombudsman, som i fråga om den praktiska verkställigheten har minst lika mycket till uppgift att slå vakt om den enskildes intressen i det sammanhanget. Till sist vill jag säga att jag varit litet orolig för att på den ombudsman som har hand om försvaret också skall läg gas taxeringsärenden. Jag tycker nog att man kunde ha funnit en annan lösning, och jag föreslog också en sådan i utskottet, men utskottet ville inte anta det förslaget, och jag får väl nöja mig med vad utskottet föreslagit till dess det eventuellt blir en ändring av § 113 och det, som förut sagts, blir nödvändigt med en omfördelning av ärendena mellan de olika ombudsmännen. Herr talman! Jag har inget yrkande. Jag ber bara få anmäla att jag vid en eventuell kommande votering i den här frågan kommer att lägga ned min röst, därmed motiverande att jag personligen inte har tagit avstånd från den synpunkt som jag hade i utredningen, men att jag funnit att mittenpartierna i sina motioner har anfört synpunkter som i allt väsentligt är tillgodosedda genom majoritetsförslaget.

Herr talman!

JO-institutionen är, som det redan har talats om, en gammal institution. Den tillkom i samband med 1809 års regeringsform, och detta ämbete, vars uppgift är att slå vakt om den enskilde medborgarens rättsskydd, har uppmärksammats och beundrats i många andra länder. I en del av de stora länderna håller man nu på att diskutera och är på väg att införa en liknande institution. Som grund för utskottets behandling har vi haft ett förslag från 1963 års JO utredning, som tillsammans med remissinstansernas yttranden har redovisats i regeringens proposition nr 32. När JO ämbetet inrättades i samband med 1809 års regeringsform rådde andra tider i vårt land. Då tillkom JO såsom en riksdagens ombudsman för att kontrollera om regeringsmaktens utövare hade för stort inflytande. Detta ämbete fick då uppgiften att klara ut om domstolar och förvaltningsmyndigheter handlade i enlighet med gällande lag. Den ursprungliga tanken var att ombudsmannens ingripande mot domare och andra ämbetsmän för fel i tjänsten skulle få formen av åtal. Så skedde också under större delen av 1800-talet. Denna praxis har dock ändrats. JO har alltmer underlåtit att väcka åtal för begångna fel som inte är alltför allvarliga. Ett mycket litet antal åtal väckes varje år, ofta mindre än ett tiotal. Ombudsmannen inriktar sig mera på att de begångna felen eller en felaktig handläggning av ärenden inte skall upprepas. Denna praxis har riksdagen godtagit. Det är en allmän uppfattning att ombudsmannen gör en särskilt betydelsefull insats genom sina uttalanden angående tilllämpningen av lagar och andra författningar. JO och MO må ha vilka namn som helst, och de må vara två, tre eller flera. Ämbetena har utvecklats så att dessa ombudsmän har blivit svenska folkets ombudsmän eller, såsom herr Svanström redan har framhållit, ombudsmän för enskilda svenska medborgare. Deras viktigaste uppgift är den enskildes rättssäkerhet, och den enskilde medborgaren behöver den hjälp och det stöd som han här kan få. Den enskilde medborgaren kommer också i allt större omfattning till JO-ämbetet med sina bekymmer. Antalet under året handlagda ärenden har under de senaste åren starkt ökat. Vid utskottsbehandlingen av detta ärende samt i dagens debatt har vid flera tillfällen framhållits och strukits under den rättsvårdande uppgift som riksdagens egna ombudsmän har. Eftersom det gäller riksdagens kontrollmakt över efterlevnaden av lagar och författningar, har det sagts att ett beslut så långt som möjligt bör tillkomma i enighet och samförstånd. Det är säkert en riktig uppfattning. Även om vi från högerpartiet när det gäller kontrollen över den kommunala verksamheten har en motiverad reservation och kommer att yrka bifall till den, har på det hela taget viljan i utskottet att nå enighet varit god. Det vill även jag understryka. Jag anser också att utskottets ordförande har nedlagt ett betydande och värdefullt arbete för att nå enighet och ett gott resultat.

I det förslag som nu framlägges genomföres vissa betydelsefulla ändringar i den nuvarande organisationen för riksdagens ombudsmän. De stora förändringarna i förhållande till vad som varit är att JO-ämbetet i fortsättningen blir ett, som det redan har sagts i dehbatten, sammanslaget ämbete. Titeln MO för den militäre ämbetsmannen försvinner, men inte hans arbetsuppgifter, vilket herr Svanström redan har framhållit. Visserligen skall det i stora drag bli en viss uppdelning av arbetet, men samtidigt skall ombudsmännen själva fördela arbetsuppgifterna. På detta sätt blir det enligt vår mening en jämnare arbetsbelastning. Redan när 1963 års JO-utredning arbetade och framlade sitt betänkande var det, trots den stora arbetsbelastningen, inte möjligt att få majoritet för en tredje ombudsman — oppositionspartiernas tre representanter föreslog då i gemensam reservation denna utökning av ombudsmännens antal. Man har därför anledning att uttala sin tillfredsställelse och tacksamhet för att det vid utskottsbehandlingen varit så lätt att nå enighet om att vi skall ha tre ombudsmän, alla med titeln JO. Visserligen önskade reservanterna i utredningen få en kommunal ombudsman, men även vi har accepterat den nya uppläggningen av arbetsorganisationen.

Delade meningar föreligger endast i fråga om den kommunala egenförvaltningen. Här kan framhållas att när 1963 års JO-utredning tillsattes låg till grund för denna utredning motioner i riksdagen med krav på en bättre och mer effektiv kommunal bevakning; och dessa motioner kom inte från högerpartiet. Ett flertal remissinstanser har kraftigt tillstyrkt förslaget om en bättre kommunal bevakning. Vissa remissinstanser har uttalat att även fullmäktigeförsamlingarna borde ha fullt ämbetsansvar och således komma in under JO:s kontroll, men så långt sträcker sig inte reservanternas önskemål. Även om majoriteten i utredningen inte vill vara med och även om majoriteten i utskottet inte ville ha en bättre och mer intensiv bevakning och inspektion av den oreglerade kommunala förvaltningen, så är därmed inte sagt att icke på detta område föreligger behov av en sådan ökad kontroll. De kommu nala organ, till vilka vi önskar att inspektion och kontroll skall utsträckas, är inte bara verkställande organ, som här har sagts, utan också beredande organ till de beslutande instanserna. Vi anser för vår del att både den kommunala demokratin och den kommu nala självstyrelsen skulle må bra av en ökad insyn och kontroll från JO; detta skulle vara värdefullt för den. Det skall inte i något sammanhang vara så att kommunalmännen inbördes beundrar varandra, hur bra de är, hur bra de sköter kommunalpolitiken. Det viktiga är att medborgarna i allmänhet har förtroende för den politik som bedrives. Man får inte bara tänka på kommunalmännens intressen utan måste också tänka på medborgarnas och allmänhetens intresse i kommunerna. När det gäller tillsynen över kommunerna kan man säga att utskottet i stort sett tillstyrker vad utredningen på sin tid föreslog, nämligen en intensifiering av inspektionsverksamheten beträffande frihetsberövande åtgärder och vissa delar av den specialreglerade kommunalförvaltningen. Jag för min del har kvar den uppfattningen som finns redovisad i reservationen till JO utredningens betänkande. Som utredningen gemensamt konstaterar har den kommunala verksamheten, som alla vet, vuxit ut på ett enastående sätt. Den kommunala verksamheten har under senare år ökat i hastigare takt än den statliga. Den kommunala förvaltningen tar hand om en allt större del av medborgarnas inkomster och tillgångar. Kommunalskatten är för de flesta skattebetalare den största skatten. Kommunerna förbrukar sammanlagt en större del av nationalinkomsten än staten. Denna enorma förändring och den ökade betydelse som den kommunala verksamheten har fått kan till mycket stor del hänföras till den tid som gått sedan år 1957 då ombudsmannaämbetet senast var föremål för översyn. Här har kommit in ett sådant rättssäkerhetsproblem som utskottets ordförande talade om i sitt inledningsanförande. Genom att kommunerna fått denna betydande maktutövning, såväl på det specialreglerade området som inom den s.k. egenförvaltningen, kommer de att alltmer ingripa i den enskildes rättsliga och ekonomiska förhållanden. Det behövs enligt min och reservanternas mening en ökad tillsyn över de kommunala organen i syfte att tillgodose de medborgerliga rättsskyddsintressena. Men helt naturligt skall tillsynen, inspektioner och kontroll av den kommunala verksamheten ske med beaktande av den särart och de arbetsformer som förekommer i kommunerna. När staten överlämnar betydande förvaltningsuppgifter till kommunerna skall inte de enskilda i sådana ärenden komma i en sämre ställning i rättsskyddshänseende än om det varit fråga om statliga myndigheter. När kraven på en effektivisering av ombudsmännens tillsyn behandlas tar man fram de gamla vanliga synpunkterna; så var det i utredningen, så har det varit i utskottet och nog kan man anta att det blir på samma sätt här i kammaren. Man brukar framhålla från det håll där man inte vill ha någon ökad insyn att den skulle verka hämmande på den kommunala förvaltningen. Den kommunala demokratin och den kommunala självstyrelsen, som vi alla vill slå vakt omkring, menar man skulle vara i fara och skadas. Här förekommer delade meningar. Jag anser att kommunerna skall följa de bestämmelser som riksdag och regering utfärdar. En tillsyn i den riktningen skadar inte vare sig självstyrelsen eller den kommunala demokratin. Vi har i vår reservation sagt att den uppfattningen, att man inte vill ha en likartad kontroll över den kommunala och den statliga verksamheten, innebär en opåkallad nedvärdering av den kommunala självstyrelsen. Det uttalandet vill vi särskilt stryka under. Även på det kommunala området behövs helt och fullt det extraordinära organ som JO är. Någon motsättning mellan kommunal självstyrelse och den enskildes rättssäkerhet finns enligt min mening inte, och jag finner det oförklarligt om dessa två värden skulle stå i motsats till varandra. Nej, dessa värden som vi alla vill främja och slå vakt om kom mer inte att skadas utan i stället att främjas. Det förhållandet att det i kommunerna blir en mera enhetlig rättstillämpning och att den enskildes rättsskydd ökar kommer enligt reservanternas mening att främja och gagna den kommunala verksamheten. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Detta ärende gäller frågor som är så viktiga såväl ur mitt partis som ur min egen synpunkt att jag vill ta kammarens tid i anspråk för några få ord. Något av det mest väsentliga i det betänkande som utskottet lagt fram är att man till en allmän diskussion och prövning tagit upp JO:s ställning och funktioner i dagens samhälle. Det gäller ju en mycket gammal institution, och det har varit av största betydelse att inte betrakta reformfrågan bara som en teknisk och organisatorisk uppgift. Det har gällt att anpassa institutionen till de uppgifter som det moderna samhället kräver. JO:s uppgift är, som det också tidigare har sagts, att värna de enskilda medborgarnas rättssäkerhet. Man får emellertid inte överskatta hans möjligheter därvidlag. Man måste i stället sätta in honom i hans sammanhang med de andra garantier som måste finnas för den enskildes rättsskydd. JO:s funktion är, som utskottet framhåller, av extraordinär natur, och värdet av hans existens ligger främst i den självständiga ställning han intar.

Utskottet skriver på sidan 8 att det är angeläget att genom fortsatt reformarbete på förvaltningsrättens och förvaltningsutbildningens områden ytterligare förbättra de allmänna rättssäkerhetsgarantierna och därmed undanröja grunden för klagomål. Utskottet framhåller vidare att den enskildes rättsskydd bör stärkas även genom andra åtgärder än genom en utbyggnad av JO-institutionen. Utskottet pekar därvid särskilt på vikten av att upprätthålla en hög kvalitet på lagstiftningen och myndigheterna och på berovet av en intensifierad tillsyn från de ordinarie statliga tillsynsmyndigheterna. Denna synpunkt, att man inte får låta en effektivisering av JO-arbetet skymma blicken för behovet av andra åtgärder av mera grundläggande betydelse för den enskildes rättsskydd, finner jag högst angelägen. Den synpunkten har alltid legat mitt partis företrädare varmt om hjärtat. Ett mycket omfattande utredningsarbete har under många år pågått på förvaltningens område. Jag kan särskilt peka på besvärssakkunniga och förvaltningsdomstolskommittén. Men ännu har inte detta arbete avsatt något större resultat i lagstiftningen. Det är angeläget att så sker utan onödiga dröjsmål. När riksdagen nu är på väg att göra sitt — reformera och effektivisera sin ombudsmannainstitution — ankommer det på Kungl. Maj:t att visa samma handlingsförmåga. Här som annars gäller det naturligtvis att inte allt behöver göras på en gång och att det bästa inte må vara det godas fiende. Flera partiella reformer bör kunna genomföras för att förstärka den enskildes rättsskydd på den svällande administrationens område. Utredningsarbetet ger, såvitt man kan döma, säkert underlag för detta. Jag tror mig kunna utlova att centerpartiet för sin del kommer att fullfölja sina traditioner på detta område och även i fortsättningen verka som en pådrivande kraft då det gäller att förbättra de en skildas rättsställning i dagens komplicerade samhälle. Jag har velat göra dessa påpekanden, herr talman, därför att de delar av utskottets betänkande som jag anknutit till annars lätt kunnat gå kammarens ledamöter förbi. Beträffande innehållet i utskottets betänkande i övrigt skall jag inte upprepa vad som förut sagts. Jag vill uttrycka min glädje över att så stor enighet kunnat uppnås. Den reservation som högerledamöterna avgett och som man här har pläderat för får inte undanskymma detta. Reservationen gäller ändå bara ett begränsat område, och jag tror inte att åsiktsskillnaden i praktiken är så stor. Den enighet som uppnåtts måste vara en styrka för ombudsmännen i deras verksamhet. Det kan väl sägas att utskottsdebatten i den fråga om föranlett reservationen hela tiden hölls fri från lidelser. Jag måste för min del erkänna att jag känner till bevekelsegrunderna för exempelvis herr Sveningssons ställningstagande. Jag vet att han i mångt och mycket har fog för sitt resonemang, men för min egen del har jag en så obetingad tilltro till den kommunala självstyrelsen och betraktar den som en så oersättlig del att jag anser att man inte kan tubba och rucka på den. Man vet inte var det skulle sluta om man började plocka på den. Därför tror jag att det är angeläget att den hålls ren, skär och oförfalskad och att man försöker utplåna de eventuella skönhetsfläckarna på annat sätt: genom att öka kunnigheten och öka ansvarskänslan hos kommunalmännen som i denna självstyrelses namn styr och ställer med betydande värden och betydande medborgarintressen. I fråga om de särskilda punkterna i utskottets förslag vill jag endast säga att jag med glädje noterar att det från centerhåll flera gånger framförda kravet på ökad tillsyn över skatteområdet blivit i någon mån tillgodosett. Helt nöjda är vi dock inte — där vill jag in stämma med min partivän som pläderat för detta — innan det åtalsskydd som gäller för taxeringsnämnd enligt §113 regeringsformen upphävts. Det gäller ju här ändå en ålderdomlighet och egendomlighet i vår grundlag som inte hör hemma i dagens rättssamhälle. Vi torde återkomma till den frågan i annat sammanhang. Det är sålunda med nöje, herr talman, som jag instämmer i yrkandet om bifall till utskottets hemställan. Men jag gör det med understrykande av det angelägna i fortsatta ansträngningar för att öka den enskildes rättsskydd genom reformer på förvaltningens område.

Herr talman! Jag hade kanske inte så stor anledning att begära ordet för replik men vill bara säga att jag kan instämma i det allra mesta av vad herr Torsten Andersson, min länskamrat, här uttalat. Jag kan även instämma i att det kanske inte finns någon anledning till att våra delade meningar om inspektion, kontroll och insyn i den kommunala förvaltningen på något sätt skall överskugga allt annat och bli det dominerande i debatten. Herr Torsten Andersson var älskvärd nog att uttala att jag hade fog för min uppfattning. Jag tycker ändå att det finns anledning att framhäva den när det förs resonemang om den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratin. Vi utsattes ju för den beskyllningen, i varje fall i utskottet — inte från herr Torsten Andersson utan från en annan ledamot — att högerpartiet vill slå sönder den kommunala demokratin och den kommunala självstyrelsen. Jag tycker att det finns anledning att föra till kammarens protokoll vad som skrevs i en ledare i Stockholms-Tidningen innan den nedlades. Ledaren är daterad den 6 december 1965. Det var väl när utredningsbetänkandet var avlämnat. Denna ledare är så bra att det skulle vara lämpligt att läsa in den i dess helhet till kammarens protokoll, men det skall jag inte trötta kammarens ledamöter med i riksdagsarbetets sista skede. Men några rader vill jag ändå föra till kammarens protokoll. Här sägs bl.a.: »Utredningens viktigaste argument mot en avsevärt förstärkt JO-insyn över kommunerna är att en sådan skulle innebära risker för den kommunala självstyrelsen. Tankegången utvecklas aldrig närmare, men såvitt vi förstår måste den utgå från ett missförstånd av den kommunala självstyrelsens innebörd. Kommunernas rätt att styra sig själva kan inte gärna innefatta rätt att bryta mot gällande lagar och författningar eller på annat sätt kränka den enskildes rättssäkerhet.

Herr talman! Jag måste erkänna att jag var oartig mot herr Sveningsson, ty jag lyssnade inte ordentligt till hans sista omgång. Han ställde en fråga, men jag ämnar inte besvara den, ty jag hörde inte vad den gällde. Men jag vill genast säga att jag undrar om inte herr Sveningsson tagit gruvsamt fel när det gäller Stockholms-Tidningens inlägg. Rör det verkligen styrelsers och nämnders arbete? Var det inte de beslutande församlingarna som det gällde? Där är vi alla ense, även högerpartiet, om att dem skall vi inte peta på. Det gäller att hålla isär fakta och icke fakta i detta sammanhang. Jag tror att det är mycket väsentligt att veta vad man härvidlag talar om. Skall vi verkligen börja diskutera om vi skall sätta våra kommunalfullmäktige och våra landstingsmän under förmyndare? Det tror jag inte vi skall göra. Jag menar att om man får folkets allmänna förtroende att sköta ett ämbete, på sätt som nu sker, bör vi inte medverka till en lagstiftning som binder verksamheten på ett sätt som kan få sådana konsekvenser som vi inte känner till. Jag anser att vi bör vara försiktiga i detta fall med att citera vad som skrivs i tidningen.

Herr talman! Det förslag till omorganisation av riksdagens ombudsmannaämbeten som kammaren nu behandlar säges i utskottsbetänkandet innebära den mest djupgående förändringen beträffande ombudsmannainstitutionen sedan militieombudsmannaämbetet inrättades 1915.

Vi har i utskottet mött samma vilja från alla andra håll. Denna samförståndsvilja har också här i dag kommit till uttryck, och den har gjort arbetet i utskottet lätt. Tyvärr har det inte gått att nå full enighet på alla punkter, vilket framgår av de reservationer som föreligger. Det förslag, som utskottets majoritet har enat sig om, utgör ett resultat av ingående överläggningar i utskottet. Det är inte resultatet av någon kompromiss — det vill jag framhålla — utan ger uttryck åt en gemensam syn på frågorna som vi tillägnat oss under arbetets gång. Jag skulle också gärna vilja säga, att förtjänsten av detta i icke ringa mån tillkommer utskottets ordförande, som på ett mycket skickligt sätt har lett utskottets förhandlingar och lotsat fram den 24-hövdade församlingen till enstämmiga beslut på nästan alla punkter. En av de frågor, där enigheten inte räckt till, gäller — som vi har hört — slag i detta hänseende innebär, att myndigheter och tjänstemän inom denna del av kommunalförvaltningen i princip bör inspekteras av ombudsmännen bara när särskilda skäl föreligger. Ombudsmännen skall alltså ha rätt att verkställa sådana inspektioner, närhelst de finner anledning till det. Naturligtvis behöver de inte redovisa anledningen. Man kan väl förutsätta att det med det intensiva intresse som ägnas kommunalförvaltningen, den bevakning som pressen utövar osv., inte behöver saknas anledningar att företaga sådana inspektioner. Detta är samma regler som nu gäller. JO har förklarat att han haft goda erfarenheter av dessa regler och att de inte hindrat honom att utöva den tillsyn över kommunernas egenförvaltning som han funnit vara behövlig. Inom folkpartiet delar vi givetvis den uppfattning, som kommit till uttryck i högerledamöternas reservation, att det skall råda samma principer i fråga om tillsyn över laglydigheten av myndigheternas handlande i kommunal och statlig förvaltning. I likhet med reservanterna anser vi det också vara angeläget att medborgarna åtnjuter samma rättsskydd i förhållande till de kommunala som till de statliga organen. I det avseendet råder inga delade meningar. Vi anser emellertid att dessa principer kan väl tillgodoses med de regler, som utskottet förordar för ombudsmännens inspektion av kommunernas egenförvaltning. Utökningen av antalet ombudsmän och de principer för arbetsfördelningen mellan dem, som utskottet föreslagit, bör ge ombudsmännen bättre möjligheter att följa vad som sker på det kommunala området och ingripa när så behövs. Detta skapar förutsättiningar för en förbättrad tillsyn inom den uppdragna ramen. Jag förutsätter att första lagutskottet, som har att granska ombudsmännens verksamhet, följer denna fråga med uppmärksamhet. Den andra frågan där enighet inte kunnat nås gäller ett i högerns parti motion framfört förslag om att också den kommunala affärsverksamhet, som drivs i bolags-, föreningseller stiftelseform, skall ställas under ombudsmännens tillsyn. En sådan utvidgning av ombudsmännens kompetensområde förutsätter grundlagsändring och kan därför inte genomföras nu. Frågan om formerna för den kommunala affärsverksamheten har behandlats av kommunalrättskommittén och kommer att prövas i annat sammanhang. Folkpartiets representanter i utskottet har ansett att det därför finns skäl att nu lämna den 1 motionen aktualiserade frågan åsido. Med det anförda ber jag att få instämma i yrkandet om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Då mitt namn återfinns under den reservation, som är fogad till det aktuella utskottsbetänkandet, ber även jag att något få kommentera detta. Utskottets ärade ordförande och övriga talare, inte minst min partikollega herr Sveningsson, har redan grundligt behandlat betänkandet, varför jag kan fatta mig relativt kort. Först vill även jag intyga att arbetet i det sammansatta konstitutionsoch första lagutskottet har präglats av god vilja att komma fram till ett enigt resultat. I stort sett har detta lyckats, och med hänsyn till ärendets speciella karaktär anser jag även detta vara synnerligen värdefullt. Jag tillåter mig därefter erinra om det utomordentligt stora värde som JO verksamheten redan nu har och om den lyckliga utvecklingen av JO-ämbetet från att huvudsakligen ha varit ett åklagarämbete till att främst bli ett vägledande ämbete. Glädjande är också den fullständiga enighet som rått inom utskottet när det gällt att skaffa ämbetet ökade resurser genom att nu utvidga det till att omfatta tre ombudsmän. Även jag vill i detta sammanhang gärna understryka vad utskottet anfört, nämligen att det nominella avskaffandet av nuvarande MO-ämbetet absolut icke är avsett att innebära att de värnpliktigas rättsskydd försvagas. Inspektionsverksamheten på det militära området skall tvärtom vidmakthållas på en hög nivå, vilket är klart motiverat med hänsyn till att vårt försvar bygger på allmän värnplikt med tvångsmässigt utkrävande av prestationer från medborgarnas sida. Vidare kan jag inte underlåta att uttala min glädje över att titeln Justitieombudsman bibehållits — detta i en tid då man fått uppleva en rad underliga namnförändringar, exempelvis att folkskolan fått vika för grundskolan, lappfogden för konsulenten vid lappväsendet, underståthållaren för länsöverdirektören, häradsskrivaren för fögderidirektören osv. Vad som skiljer utskottsmajoriteten från oss högerreservanter är uppenbarligen vår olika syn på den kommunala egenförvaltningen och behovet av JO tillsyn av denna. Båda är vi medvetna om att fullmäktiges och landstingsmötenas beslut är undandragna JO:s tillsyn till följd av dennas begränsning att avse endast dem som är underkastade fullt ämbetsansvar. Men det är ju egenförvaltningen i övrigt som saken gäller. Majoriteten för här ett enligt min mening underligt nedvärderande resonemang om att frågan sålunda gäller endast kommunernas styrelser — kommunalnämnderna, drätselkamrarna, stadskollegierna, kyrkoråden och landstingens förvaltningsutskott — samt de fakultativa nämnderna, och dessa närmast i deras funktioner som verkställighetsorgan. Vidare anser majoriteten att nyssnämnda = tillsynsbegränsning «får vissa praktiska konsekvenser och att behovet av en extra garanti för den enskildes rättssäkerhet inte skulle vara så stort inom den kommunala egenförvaltningen som inom den specialreglerade förvaltningen. Vi inom högerpartiet hävdar däremot, att den enskilde medborgaren skall ga ranteras samma rättsskydd gentemot kommunala som gentemot statliga myndigheter. Som en konsekvens härav kräver vi att jämväl den här aktuella kommunala egenförvaltningen skall vara föremål för JO:s obegränsade tillsyn. Något bärande skäl att undanta den finns enligt vår mening inte. I vår reservation har vi emellertid framhållit att inspektionerna här liksom på det specialreglerade området skall ske med beaktande av den kommunala självstyrelsens särskilda betingelser. Anmärkningsvärt är påståendet, att en vidgad ombudsmannatillsyn skulle innebära intrång i den kommunala självstyrelsen. I sitt remissyttrande säger sig också justitiekanslern stå helt främmande för en sådan uppfattning. Eftersom ombudsmännens verksamhet uteslutande syftar till att värna rättssäkerheten synes honom en sådan argumentering närmast ge uttryck för ringaktning för den kommunala självstyrelsen och dess funktionssätt. Även förvaltningsdomstolskommittén ifrågasätter om det verkligen råder någon motsättning mellan kommunal självstyrelse och den enskildes rättssäkerhetsintressen. Beträffande behovet av en betydande vidgning av tillsynen av kommunalförvaltningen har i remissyttranden från bl.a. hovrättsoch länsstyrelsehåll anförts, att den kommunala verksamheten alltmer ingriper i den enskilde medborgarens förhållanden, att tjänstemannainflytandet ökar och att kommunalförvaltningen blir alltmer komplicerad. I ett flertal ytttranden påpekas dessutom, att det inte föreligger skäl att beträffande intensiteten i ombudsmännens tillsynsverksamhet göra skillnad mellan statlig och kommunal förvaltning och att medborgarna i princip bör vara tillförsäkrade samma rättsskydd inom båda förvaltningsområdena. Herr talman! Jag delar helt denna uppfattning, som också varit grundläggande vid utformandet av högerns partimotion och för utformandet av den re servation som är fogad till utskottsbetänkandet. Jag ber att få yrka bifall till reservation 1.